Herr talman! Jag beklagar att frågan om remittering av proposition 1990/91:149 har blivit kontroversiell. Så hade inte blivit fallet om propositionen hade delats mellan konstitutionsutskottet och kulturutskottet och om de olika punkterna i hemställan hade behandlats i de utskott där de hör hemma. Kulturutskottet har enligt riksdagsordningen att behandla sådana radio och TV-frågor som inte behandlas av konstitutionsutskottet. I realiteten har detta ända från början inneburit att frågor som rör avtalet mellan staten och Sveriges Radio liksom mottagaravgifterna behandlats i kulturutskottet. Frågor av konstitutionell art och sådana som berör yttrandefriheten har av naturliga skäl alltid legat inom konstitutionsutskottets verksamhetsområde. Proposition 149 innehåller i princip tre huvudkomponenter, dels en rad förslag som avser upprättandet av en tredje markbunden, reklamfinansierad TV-kanal och ett antal lagförslag som har samband därmed, dels frågor om Sveriges Radios resurser, dels frågor om riktlinjer för ett nytt avtal mellan staten och Sveriges Radiobolagen. Inom kulturutskottet har under alla år behandlats t.ex. regeringens förslag till medelsanvisning för Kulturutskottets behandling har också gällt övergripande frågor om programverksamheten. Kulturutskottet har redan behandlat åtskilliga motioner som har berört frågor som avser eller har nära samband med förberedelserna till den nya avtalsperiod som skall påbörjas. Resursfördelningen mellan de båda TV-kanalerna, liksom Utbildningsradions och Lokalradions verksamhet, ligger inom kulturutskottets verksamhetsområde. Eftersom regeringen och beredningen valt att inte föreslå reklam i Sveriges Television finns det inte skäl att behandla Sveriges Radio-frågorna på annat sätt än hitintills. Då det gäller riktlinjerna för den kommande avtalsperioden är det orimligt att dessa frågor skall fastställas av konstitutionsutskottet som inte annars handlägger sådana frågor. Kulturutskottet skulle alltså senare få pröva de konkreta förslagen sedan konstitutionsutskottet behandlat riktlinjerna. Detta utgör i hög grad ett särskilt skäl för att propositionen skall delas mellan de två utskotten. Risk finns annars att konstitutionsutskottet, den dag det läggs fram en proposition om framtiden inom de andra utskottens fackområden, under förespegling att särskilda skäl för delning av propositionen inte föreligger själv behandlar alla ärenden. Konstitutionsutskottets vice ordförande har till mig sagt att man inte alls skall lägga sig i vad kulturutskottet anför i sitt kommande yttrande. Nej, det är förståeligt eftersom frågorna alltid handlagts av kulturutskottet som har sakkunskap i frågorna. Om å andra sidan -- som följer av syftet med reglerna i riksdagsordningen om behandlingstvång för utskott i fråga om ett till utskottet remitterat ärende -- konstitutionsutskottet avser att självständigt bereda Sveriges Radio-frågorna är det uppenbart att det tidsutrymme som står till förfogande är så knappt att tid inte torde finnas för det utförliga utfrågningsförfarande med Sveriges Radio-chefer och andra berörda som kulturutskottet normalt genomför varje år. Herr talman! Jag började med att beklaga att meningsskiljaktigheten uppstått. Jag förutsätter att riksdagens alla ledamöter delar uppfattningen att propositionen skall behandlas seriöst och noggrant. Jag förutsätter också att ledamöterna har intresse av att de ärenden som enligt riksdagsordningen åvilar kulturutskottet också skall behandlas i detta vårt utskott. Det gäller hemställan i punkterna 2, 20 Jag yrkar, herr talman, att dessa punkter remitteras till kulturutskottet.

Herr talman! Ärade ledamöter! Regeringens proposition 1990/91:149 om radio och TV-frågor ligger nu på riksdagens bord som ett mediepaket och blev i går bordlagt för första gången inför remitteringen. Det har förutskickats att hela propositionen skulle remitteras till konstitutionsutskottet, vilket har bekräftats av talmannen i dag. Jag yrkade i går på att ämnesområden som brukar behandlas av kulturutskottet -- t.ex. TV-avgiften, avtalen mellan staten och Sverige Radiokoncernen, i detta fall en förlängning, den avgiftsfinansierade verksamheten inom Sveriges även den här gången skall tas upp i kulturutskottet. Varför skulle Sveriges Radios resurser och riktlinjer för dess framtida verksamhet inte som vanligt hanteras av kulturutskottet? Det enda som är speciellt den här gången är beslutet om etableringen av en markbunden reklam-TV-kanal. Med andra ord kommer Sveriges Radio att få verka i en ytterligare förändrad mediemiljö. Även sedan alla nya satellitkanaler sedan några år sköljer över oss, har kulturutskottet haft förtroendet att hantera Sveriges Radio-frågorna. Jag kan därför inte förstå varför utskottet inte också i fortsättningen skulle kunna få detta förtroende bara därför att det skall etableras ytterligare en kanal, låt vara markbunden. De avsnitt som gäller denna nya kanal skall givetvis gå till konstitutionsutskottet, som i fullt samförstånd med kulturutskottet sedan länge har behandlat reklamfrågor i etermedia. Det framstår som alltmer uppenbart att det vid behandlingen i riksdagen kommer att finnas anledning att något djupare penetrera vissa frågor än vad den beredning som förberett propositionen har haft tid till. Detta gäller exempelvis frågan om samordningen mellan Riksradion och Lokalradion. Herr talman! I 4 kap. riksdagsordningen, ''Kulturutskottet skall bereda ärenden som rör allmänna kultur och bildningsändamål, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrott och friluftsverksamhet. Det skall även bereda kyrkofrågor och ärenden om radio och television i den mån de icke tillhör konstitutionsutskottet beredning.'' Med stöd härav får jag, herr talman, därför återupprepa mitt yrkande från i går.

Herr talman! I likhet med Ingrid Sundberg beklagar jag att vi mot sedvänjan i denna kammare nu hamnat i en procedurdebatt av detta slag. Talmannen har ändå i förväg tagit del av konstitutionsutskottets och kulturutskottets synpunkter och sedan fattat sitt beslut. Jag anser då att det skall finnas mycket starka skäl för att frångå talmannens uppfattning. Jag ber att få yrka bifall till talmannens förslag att propositionen i sin helhet skall hänvisas till konstitutionsutskottet. riksdagsordningen får andra propostioner än budgetpropositionen delas endast om särskilda skäl föranleder det. Riksdagen har varit restriktiv vid sin bedömning av vad som är särskilda skäl. Endast i undantagsfall som när det gällde forskningspropositionen -- som berörde ett stort antal utskotts beredningsområden och som omfattade anslagsposter -- har man delat propostionerna. Den normala ordningen är att en proposition remitteras till det utskott som har huvudansvaret för ärendet och att det utskottet i förekommande fall inhämtar yttranden från andra berörda utskott. Denna princip har tidigare vid en rad tillfällen hävdats av företrädare för kulturutskottet. Senast förra våren gällde detta i fråga om åtgärder mot videovåld, då ärendet i sin helhet hänvisades till kulturutskottet, och vi i konstitutionsutskottet yttrade oss. I det här fallet tycks alla vara överens om, att eftersom propositionen innehåller omfattande förslag till lagstiftning på det yttrandefrihetsrättsliga området, är det konstitutionsutskottet som skall ha ärendet, om propositionen inte skall delas. Ett särskilt viktigt spörsmål i detta ärende är frågan om det grundlagsenliga i systemet med avtal mellan staten och programföretagen. Lagrådet har nämligen vid granskningen av de lagförslag som ligger till grund för propositionen ifrågasatt om den nuvarande avtalsregleringen kan vara förenlig med regeringsformen och den nya yttrandefrihetsgrundlagen, som vi just nu bereder i konstitutionsutskottet. Några särskilda skäl för att dela propositionen föreligger enligt vår åsikt inte. Tvärtom finns det starka skäl att hålla propositionen samlad. För det första: Propositionen är ett paket som har arbetats fram av en parlamentarisk beredning. För det andra: Frågorna som rör Sveriges Radio är helt avhängiga av vilken ställning som tas till propositionen i övrigt. För det tredje: I motionerna kommer frågorna med all sannolikhet att på motsvarande sätt tas upp i ett sammanhang. För det fjärde: Det kommer att bli svårt att separera delar av motionerna och säga vilken del som skall gå till ett visst utskott. Självfallet skall kulturutskottet beredas tillfälle att yttra sig i de frågor som tillhör utskottets beredningsområde. Därmed garanteras att kulturutskottet, liksom tidigare, får det avgörande ordet i de delar av ärendet som gäller Sveriges Radio.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Man skiljer mellan särskilda skäl och synnerliga skäl. Synnerliga skäl är allvarliga skäl. Särskilda skäl i juridisk mening har vi alla kommit i kontakt med under riksdagsarbetet. Olle Svensson påstår att det här icke föreligger särskilda skäl. Min fråga till honom blir: I vilket fall skulle det vara berättigat att i en proposition om radio och TV hänvisa vissa hemställanpunkter till kulturutskottet? Det är en fråga som jag önskar ställa. Jag sade tidigare att propositionen består av tre olika delar. En del rör Sveriges Radios verksamhet. Denna skall enligt riksdagsordningen, som jag ser saken, behandlas av kulturutskottet. Jag anser att detta är ett särskilt skäl och att behandlingen av den anledningen bör ske i vårt utskott. Självfallet känner jag till den möjlighet till yttrande mellan utskott som Olle Svensson redogjorde för. Men jag vill erinra om att delning av propositioner inte är helt ovanlig. Det förekommer säkert ungefär en gång om året. Till sist: Jag har all respekt för talmannen och talmansfunktionen, men som ledamot av denna riksdag och som ordförande i kulturutskottet har jag också rätt att ha en annan uppfattning än den talmannen har.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i debatten, eftersom jag helt instämmer i det anförande som konstitutionsutskottets ordförande Olle Svensson just höll, men ordföranden i kulturutskottet apostroferade mig och därför vill jag gärna säga några ord. Det finns naturligtvis i alla ärenden av den här typen skäl för och emot vart man skall remittera, om delning skall ske eller ej. Vi har i de båda utskotten fått möjlighet att delge talmannen och hans medarbetare våra synpunkter på hur den här beredningen skall ske. Därefter har talmannen fattat sitt beslut om förslag till kammaren. Skulle vi i fortsättningen börja ifrågasätta remittering av den här typen, kan jag försäkra att det skulle bli en helt annat arbetssituation i kammaren. I stor utsträckning skulle vi tvingas till prestige och procedurstrider, vilket jag betraktar som mycket, mycket olyckligt. Herr talman! För en tid sedan behandlade riksdagen videovåldslagen. Det var en lagstiftning som innehöll klara yttrandefrihetsproblem. Många tyckte att det hade varit naturligt att en proposition av det slaget i sin helhet hade behandlats i konstitutionsutskottet. Vi framförde våra synpunkter. Propositionen hade redan remitterats. Men kulturutskottet höll benhårt på att det var kulturutskottet som skulle behandla saken, trots att det hade varit mycket enkelt att följa grundlagen, som säger att frågor rörande bl.a. yttrandefrihet samt radio och television skall handläggas i just konstitutionsutskottet. Vi ville inte göra sak av det hela, eftersom vi tyckte att det var barnsligt att driva frågan vidare. Vi tyckte att det var löjligt att göra det till en prestigefråga. Därför böjde vi oss och kulturutskottet fick behandla frågan. Nu har kulturutskottet uppenbarligen känt sig trampat på tårna och vill ta en strid i kammaren om vart propositionen skall remitteras. Men, herr talman, det gäller ju inte bara remittering av propositionen. Det gäller också de motioner som kan komma. Skall också motionerna delas och i så fall på vilket sätt? Skall vi de närmaste veckorna under löpande motionstid i denna kammare diskutera vart varje motion skall remitteras? Detta skulle nämligen bli följden om vi skulle bifalla det yrkande som Kaj Nilsson har lagt fram. Jag anser det vara självklart att kulturutskottet skall yttra sig, om vi följer talmannens förslag. Kulturutskottets ställningstagande blir naturligtvis avgörande när det gäller de delar som kulturutskottet uppfattar hör till kulturutskottets område. Men den här propositionen handlar inte om Sveriges Radios organisation. Nästa vår kommer det en särskild propositionen om den saken. Då bör naturligtvis frågan om remittering tas upp på nytt. Huvuddelen här är ju etablerandet av en ny tredje kanal med den nya koncessionslagstiftningen och de problem som finns på detta område -- och det är inte så litet. Det är en huvudfråga i propositionen. Resten skjuts till nästa år. Mot denna bakgrund vill jag yrka bifall till talmannens förslag.

Herr talman! Eftersom nu konstitutionsutskottets hela presidium har varit uppe i denna fråga kan det väl finnas skäl för mig att göra ett par kommentarer. Till att börja med vill jag yrka bifall till det yrkande som Kaj Nilsson och Ingrid Sundberg har lagt fram i denna fråga. Vid de tillfällen som frågan om radio och TV har behandlats tidigare inför ett nytt avtal, vilket det också gäller i detta sammanhang, har det varit självklart att kulturutskottet skulle behandla saken. Det gällde inför den nya perioden från 1978, och det gällde 1986. Som framhållits tidigare framgår det också klart av riksdagsordningen. Nu sägs det att det kan finnas frågor som tillhör konstitutionsutskottets ansvarsområde. Delar av propositionen tillhör detta område. Därför bör också delar av propositionen remitteras till konstitutionsutskottet, liksom andra delar bör remitteras till kulturutskottet. I tilläggsbestämmelsen i riksdagsordningen -- det är ju den som vi diskuterar -- sägs att konstitutionsutskottet skall bereda ärenden om lagstiftning om radio, television och film, liksom andra ärenden som angår yttrandefrihet, opinionsbildning, religionsfrihet samt övriga ärenden som berör riksdag och riksdagens ombudsman, osv. Det har klart framgått att till kulturutskottets ansvarsområde hör beredning av ärenden om Sveriges Radio och television. För mig är frågan ganska självklar: den bör alltså i de delar som det här gäller beredas av kulturutskottet. Det har hänvisats till tidigare propositioner. Beträffande videovåldspropositionen säger man från konstitutionsutskottets sida att man inte ville göra sak av det hela utan ansåg det vara självklart att kulturutskottet skulle ha propositionen. Så förhöll det sig faktiskt inte. Det blev en stor diskussion i frågan. Sedan hamnade den på kulturutskottets bord. Till slut måste jag, herr talman, säga att jag inte kan bli fri från känslan att det från konstitutionsutskottets sida finns en strävan till imperiebyggande, en strävan som har kommit till uttryck i den här diskussionen. Trots att man själv klagar över att arbetsbördan är stor vill man ta hand om frågan. Rimligen borde man vara mycket tveksam till om det är lämpligt att den läggs på konstitutionsutskottets bord. Möjligen kan man mot bakgrund av dagens debatt göra den filosofiska reflexionen att det är mer än motiverat att det görs en översyn av ärendefördelningen mellan utskotten. Jag ber med detta, herr talman, att med instämmande i vad Ingrid Sundberg sade få yrka bifall till Kaj Nilssons yrkande.

Herr talman! Jag måste betona att jag inte alls har varit ute efter att skapa rivalitet mellan utskotten eller att föra en strid för dess egen skull. Avsikten har endast varit att det som tidigare skulle bli en uppdelning med hänsyn till utskottens sak och kompetensområden. Det är en ordning som är inarbetad sedan lång tid tillbaka. Enligt min mening borde detta kunna uppfattas som ett modest krav. Detta var min utgångspunkt. Naturligtvis har jag tagit intryck av debatten. Men jag kan inte anse att etableringen av en ny markbunden reklamkanal, lika litet som de tidigare uppdykande satelliterna, ger anledning att ändra på de olika sakområdena för utskotten. Jag tycker inte att det har skett någon förändring, utan man kunde mycket väl tillämpa den ordning som har rått. För övrigt har jag föreslagit att man när det gäller propositionens punkt 21, som gäller sponsring, i tveksamma fall skulle kunna gå över till konstitutionsutskottet, trots att saken annars bereds av kulturutskottet.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att befolkningen i Lekeberg skall få den kommunala självständighet de eftersträvar. Regeringen har diskuterat frågan om att bryta ut Lekebergs kommundel från Örebro kommun till en egen kommun. En framställning om detta har nyligen kommit in till civildepartementet. Regeringen har gjort bedömningen att det inte finns sådana synnerliga skäl som lagen kräver för att fatta ett beslut om indelningsändring senare än ett år före ett ikraftträdande, som alltid måste ske vid årsskiftet efter allmänna val. Ärendet tas därför inte upp till beslut nu. Lekebergs kommundel har en svag egen ekonomisk bärkraft. Å andra sidan finns det en stark opinion för en kommundelning. Inom ramen för det länsförnyelseprojektet som bedrivs i Örebro län får det nu ankomma på ledningen för projektet att diskutera olika lösningar för Lekbergs utveckling, inkl. de ekonomiska frågorna.
Herr talman! För mer än 20 år sedan var jag som kommunalkamrer tillsammans med en delegation från dåvarande Lekebergs kommun i kanslihuset för uppvaktning hos statsrådet Rune Johansson. Vi vädjade till regeringen att kommunen inte skulle tvingas in i den planerade storkommunen Örebro. Vi möttes då av kalla handen. Örebro behöver jungfruliga områden, blev svaret. Den väl fungerande kommunen drevs in i storkommunen. Jag minns den stora besvikelse jag kände då. De andra kommunrepresentanterna gjorde det också. Herr talman! Nu är vi tillbaka till 60-talet. Ett förslag till kommundelning har tagits fram. En folkomröstning har gett resultatet att en överväldigande del av kommuninvånarna vill bli självständiga igen. Örebro kommun, inkl. socialdemokraterna där, säger ja. Länsstyrelsen och kammarkollegiet säger ja. Men civilministern vill inte ställa upp. Regeringen vill, som på 60-talet, uppifrån bestämma och låta kollektivismen råda. Skälen sägs vara att inga synnerliga skäl föreligger och att kommunen blir ekonomiskt svag. Kan det finnas mer synnerliga skäl än att uppfylla vad en överväldigande majoritet av befolkningen i området vill? Vilka kriterier ser civilministern som synnerliga? Finns det inte många fler kommuner som har en skattekraft liknande den som denna kommun kommer att få? Såvitt jag vet finns det 40 kommuner som har svagare skattekraft än den Lekeberg skulle få. Tänker regeringen förändra skatteutjämningsbidraget?
Herr talman! Lars Ernestam blandar ihop sakfrågan med tidpunkten för när en sådan hantering skall ske. Enligt lagen skall ett sådant ärende avgöras senaste vid årsskiftet före ett allmänt val. Jag tycker att det är rimligt att man har den framförhållningen. Den här frågan väcktes ganska sent. Därför har det inte varit möjligt att utreda frågan i sådan tid att det har gått att genomföra denna förändring. Då krävs det, Lars Ernestam, synnerliga skäl för att man skall fatta ett beslut vid en sådan tidpunkt. Jag tycker inte att det finns sådana synnerliga skäl. Några exempel ur lagstiftningen har räknats upp. Jag tycker inte att de föreligger i den här situationen. Därför tycker jag att man skall hänskjuta frågan till den förnyelsegrupp som finns i Örebro län. Det är inte fråga om att göra jämförelser med 60 talet när man var tvungen att hitta nya former för indelningen av kommunerna. I Örebro län finns det ett ganska långtgående arbete med kommundelsnämnder som har påverkat diskussionen. Det är inte detsamma som att man skall vidta extraordinära åtgärder för att företa en delning.
Herr talman! Jag ställde frågan om vad civilministern menar med synnerliga skäl. Han hänvisar till lagstiftningen. Det skulle vara intressant att få något exempel på vad civilministern anser vara synnerliga skäl. Anser han inte att befolkningens önskemål är synnerliga skäl? Jag skulle också vilja ha svar på frågan om skatteutjämningsbidraget, eftersom civilministern har använt det i diskussionen. Varför bromsar inte civilministern den stora apparat som har satts i gång i kommunen? Människor har engagerat sig och ställt upp. Det hade gått att sända ut signaler att civilministern inte ställer upp på detta. Då hade det arbetet stoppats. Jag vill ha svar på frågorna.
Herr talman! Lars Ernestam blandar fortfarande ihop frågorna. Synnerliga skäl gäller frågan om när beslutet skall fattas. För att ett beslut skall fattas så sent in på det år som det skall genomföras, krävs det synnerliga skäl. Jag förutsätter att när en delning vidtas görs det när befolkningen är med på det. Det skall föreligga en majoritet i alla fall. Men här gäller det tidpunkten, dvs. hur sent in på året som beslutet skall fattas. Enligt lagen skall inte ett beslut fattas senare än årsskiftet, om det inte finns synnerliga skäl. Jag menar att det inte föreligger. Det skall enligt min mening finnas en opinion för en delning. Vidare har vi den ekonomiska grunden. Det är inte en önskvärd situation att ha ett antal kommuner med en svag skattekraft. Vi har tvingats till en sådan indelning i alla fall. Det gäller framför allt Norrlandskommuner. Men det är inte en önskvärd situation att bryta ut kommundelar med motiveringen: Visserligen får de en svag ekonomisk ställning och blir beroende av skatteutjämningsbidraget, men vi gör det i alla fall. Vidare har vi den tredje frågan om varför jag inte har bromsat. Jag förstår inte frågan, Lars Ernestam. Menar Lars Ernestam att jag skulle ha gett direktiv till kammarkollegiet att inte fullgöra sin uppgift att utreda frågan?
Herr talman! Jag kommer tillbaka till frågan som jag har ställt två gånger om synnerliga skäl. Jag har inte fått något svar på vad civilministern kan anse vara synnerliga skäl. Finns det något starkare synnerligt skäl än att en folkomröstning har genomförts i laga ordning, utredning har gjorts i laga ordning, allt är klart och förberett för en delning? Kan det finnas mer synnerliga skäl än det har funnits i det här fallet? Jag vill inte gå ifrån debatten utan att ha fått klart för mig denna sak. I Örebro län fick man inte svar på frågan när civilministern var där. Vad anser civilministern vara synnerliga skäl?
Herr talman! Jag är ledsen om min pedagogiska förmåga inte kan hjälpa i det här fallet. Jag har klarat ut med Lars Ernestam att jag menar att för att företa en delning bör det alltid finnas en opinion för något sådant, dvs. att befolkningen är med på det. Synnerliga skäl spelar in vid frågan om när en delning skall äga rum, dvs. hur sent på året. Det skall vara extraordinära situationer, något alldeles särskilt skall ha inträffat, för att kunna fatta ett beslut så sent som i april månad det året som det skall vara val till de nya kommunerna. Det föreligger inte i det här fallet. Frågan finns kvar huruvida Örebro kommun skall delas på det sättet. Jag menar att de synnerliga skälen för att göra det vid en tidpunkt i april finns inte.
Herr talman! Det är tydligen enbart formalia som ligger bakom civilministerns ställningstagande. Jag beklagar det djupt. Det har skapat stor oro, och många människors engagemang har gått förlorat. Vi har alltid talat i riksdagen i sådana sammanhang om att det är viktigt skapa engagemang hos människorna i politiskt arbete. Här har man lyckats med det. Alla har ställt upp efter folkomröstningen, och allt är klart. Det finns inga formella hinder för att bifalla denna fråga. Visserligen har civilministern i Örebro län hotat med det mäktiga konstitutionsutskottet -- vi debatterade nyss en annan fråga när det gäller konstitutionsutskottet. Men detta visar att civilministern har satt sig på människorna i Lekebergs kommun. Det tycker jag är beklagligt.
Herr talman! Jag förnekar absolut att jag har gjort det. Jag har fattat ett beslut efter de förutsättningar som finns i lagen, och det skall jag göra.
Herr talman! Vi kan fortsätta denna debatt hur länge som helst. Jag hade hoppats att civilministern i dag skulle ge mig beskedet: Nu har jag tänkt på den här frågan, jag förstår att jag har tänkt mycket på formalia, men nu vet jag att det finns en färdig utredning bakom, det här är människornas önskemål. Vi skall ändra oss. Men detta är tydligen inte fallet. Människorna får leva med att civilministern uppifrån har satt sig på dem. Jag beklagar att jag måste säga detta så hårt som jag gör nu. Det hade inte behövt bli så. Kammarkollegiet har ju sagt sitt. Länsstyrelsen har sagt sitt. Alla har sagt sitt. Den enda som har sagt nej är civilministern.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig vad som är skälet till regeringens försiktighet vad gäller avreglering av den inrikes luftfarten. Låt mig först få konstatera att de nya riktlinjer för inrikes flygtrafik som regeringen föreslagit riksdagen i propositionen Näringspolitik för tillväxt innebär en klar markering av behovet av och fördelarna med ökad konkurrens för inrikesflyget i Sverige. Mer avreglerade marknadsformer leder till effektiviseringsvinster inom branschen och därmed till fördelar för konsumenter och näringsliv. Denna regeringens slutsats ansluter helt till vad konkurrenskommittén kommit fram till. Någon tvekan om inriktningen av regeringens politik på området bör således inte finnas. Regeringen har föreslagit en etappvis avreglering. Detta gjorde även konkurrenskommittén, vars förslag till första avregleringssteg som frågeställaren säkert känner till endast avsåg konkurrens på de 8--10 mest trafikerade linjerna med mer än 300 000 årspassagerare. Däremot har vårt förslag till parallella koncessioner öppnat för konkurrens på hela primärnätet. Vi har i propositionen pekat på två förhållanden som är viktiga för en konkurrens på lika villkor. Det krävs ytterligare bankapacitet på Arlanda för att möjliggöra ytterligare starter och landningar under högtrafiktid. Det andra förhållandet gäller den olönsamma men regionalpolitiskt viktiga trafiken i inre Norrland. Konkurrensutredningen har föreslagit att sådan trafik upphandlas genom anbudsförfarande. Vi nämner också detta i propositionen. Det måste emellertid finnas principer för en sådan upphandling. Här hade kommittén inte något eget förslag. Jag är för egen del angelägen om att under alla förhållanden kunna garantera en väl utvecklad regional flygtrafik i hela landet. Görel Bohlin tar i sin fråga upp den överenskommelse som nyligen träffades mellan Sverige, Norge och EG och som innebär att vi i luftfartssammanhang får gemensamma regler. Det bör noteras att detta avtal har tillkommit genom att Sverige och Norge målmedvetet själva har drivit frågan om anslutning till den europeiska luftfartspolitiken. Med den inriktning om fri konkurrens inom inrikesflyget som regeringen beslutat går vi faktiskt före övriga länder i Europa. Som konkurrenskommittén har konstaterat är de utländska erfarenheterna av avreglering av inrikesflyg begränsade till utomeuropeiska länder. Det är mot denna bakgrund helt fel att framställa den svenska regeringen som återhållande och försiktig i denna fråga.
Herr talman! Först vill jag tacka kommunikationsministern för svaret, som andas en positiv inställning till ökad konkurrens och näringsfrihet. Därför är jag förvånad över att man inte i propositionen kunde gå litet längre. Förslag om parallellkoncessioner har vi i moderata samlingspartiet lagt fram under många år. Avtalet med EG som nu har träffats visar på den positiva inställningen till avreglering. Min uppfattning är att om man hade gått litet längre nationellt, hade man förberett de nationella bolagen inför en konkurrens på ett bättre sätt. Börjar man nationellt med en avreglering, innebär det en press på bolagen att sänka kostnaderna och bli mer kostnadseffektiva. Som kommunikationsministern väl vet, är de monopolskyddade bolagen inflationsledande. Orsaken till det är att de har låg kostnadseffektivitet och att de hittills har kunnat gömma den låga kostnadseffektiviteten bakom en hög prisnivå. Det ligger väl inte någon särskild omtanke om vissa bolag inom Sverige som nu har svårigheter i den väldigt försiktiga hållningen?
Herr talman! Det faller på sin egen orimlighet att regeringen skulle reglera graden av konkurrens efter bolagens ekonomiska situation. Det är inte utgångspunkten. Vi har redovisat i olika sammanhang, också i propositionen, de motiv som finns för att gå stegvis fram. Det gäller start och landningstillstånden på Arlanda. Närmast kan jag ju bolla frågan tillbaka till Görel Bohlin: Hur menar Görel Bohlin att vi skall klara fördelningen av start och landstingstillstånden i en helt fri och öppen marknad på de högtrafikerade tiderna på det nav som Arlanda utgör i dag med begränsad kapacitet, så länge vi inte har den tredje banan? Det andra motivet är regionalflyget. Jag är som uppvuxen och boende i övre Norrland angelägen om -- jag känner mycket starkt för det -- att man har ett så effektivt inomregionalt flyg som möjligt i de delar av landet som är i störst behov av flyget. Jag vill inte kasta ut det barnet med badvattnet i en allmän hets i avregleringens namn.
Herr talman! Av svaret framgår också att konkurrenskommittén har föreslagit att man skall kunna upphandla, ha ett förhandlingsförfarande, när det gäller regionaltrafiken. På den punkten är jag mycket nöjd med svaret. Det visar ju att man har påbörjat ett arbete för att få ner priserna på regionalflyget, något som naturligtvis betyder oerhört mycket för de inre delarna av Norrland. Men som det nu har utvecklats är det så att flygtrafiken genom parallellkoncessionerna enbart på inrikeslinjerna fungerar som oligopol. Genom att det är oligopol utestänger man andra från marknaden och kan hålla priserna uppe. Så fungerar en oligopolmarknad. Eftersom vi hyllar näringsfrihet i landet, tycker jag att det hade varit avsevärt mycket bättre om man för det första hade börjat med den etappvisa avregleringen tidigare, alltså med parallellkoncessionen såsom vi hade föreslagit, och för det andra nu inför det avtal som har träffats med EG hade gått ett steg längre när det gäller inrikesflyget och avreglerat helt och hållet. Det tror jag nämligen alla parter hade vunnit på.
Herr talman! Man kan alltid beklaga att man inte varit tidigare ute. Jag tycker att den svenska regeringen borde få beröm för att vi är tidigare ute än andra europeiska länder på det här området. Varför har inte Tyskland och Frankrike avreglerat? Det borde vara enklare där än i Sverige, som är ett glesbebyggt stort land och har många svaga linjer. Till upphandlingen: Tekniken är inte utvecklad. Vi måste arbeta vidare med den frågan. Avregleringen tar sin början den 1 januari 1992. Nu förs en allmän debatt om höga priser som om vi med konkurrenskommitténs förslag i dag skulle ha haft i en helt annan situation. Det är faktiskt inte fallet. Det är en helt missvisande bild man ger av en tänkt utveckling med konkurrenskommitténs förslag.
Herr talman! Det finns ju ganska många operatörer på luftfartens område, och de har olika uppfattning om detta. Det finns många som gärna skulle vilja konkurrera med Linjeflyg och SAS, som ju nu har denna oligopolmarknad. Dessa försäkrar själva att de skulle kunna flyga till lägre priser. Det finns ytterligare en aspekt på detta, och det är att åtminstone ett par av de nya bolag som gärna skulle vilja komma in på de mera lukrativa marknaderna har alldeles nya flygplansflottor. Det innebär att de är betydligt mer miljöriktiga, gör mindre utsläpp och är bättre vare sig de flyger på Arlanda eller på någon annan flygplats. Även ur den synpunkten skulle jag önska att man kunde vara litet generösare.
Herr talman! Vårt förslag träder som sagt i kraft, om riksdagen godkänner det, den 1 januari 1992. Döm inte ut effekterna av det förslaget innan det har trätt i kraft. Det är det ena. Det andra är att det nu förs en diskussion som om det skulle bli väldigt billigt med de andra bolagen på de feta linjerna. Men då jämför man deras priser med de högsta priser som gäller vid de högtrafikerade tiderna, då det exempelvis kostar drygt 3 000 kr. att flyga till Umeå. Men man jämför inte med de lågprislinjer då det kostar drygt 1 200 kr. att flyga till Umeå. Man talar inte om ungdomsrabatten, som innebär en halvering av priset, eller om pensionärernas rabatter. Den som vill konkurrera med Linjeflyg måste alltså ställa upp på konkurrensen på alla tider och på alla villkor.
Herr talman! Förutsättningen är väl att man konkurrerar på alla områden. Jag kan gärna säga att jag tycker att det är väldigt bra att man nu genomför det moderata förslaget om parallellkoncessioner, fastän jag hade önskat att man hade gjort det betydligt tidigare. Det är litet egendomligt ändå att kommunikationsministern nu talar emot det som står i både svaret och flera av propositionerna, nämligen den fria konkurrensens välsignelse och effekten av den fria konkurrensen. Den är ju så bra, eller hur? Det står så sida upp och sida ned. Varför inte leva upp till det?
Herr talman! Vi gör det, men det skall vara konkurrens på någorlunda jämlika villkor. Jag ville hyfsa diskussionen litet grand med mitt senaste inlägg.
Herr talman! Jag ser fram emot nästa etapp.

Herr talman! Kaj Nilsson har ställt två frågor till mig angående ett planerat motorvägsbygge i Sölvesborgs kommun. Den ena frågan är om jag är beredd att verka för en miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med naturresurslagens, NRLs, krav och den andra om jag avser att verka för att det görs en s.k. Då frågorna berör samma vägobjekt väljer jag att besvara dem i ett sammanhang. Som svar på den första frågan kan jag upplysa Kaj Nilsson om att en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och ingår i den av vägverket fastställda vägarbetsplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen har utförts i enlighet med den regel som infördes i väglagen i samband med tillkomsten av naturresurslagen. Miljökonsekvensbeskrivningen för väg E 66 förbi Sölvesborg är omfattande och behandlar utförligt de miljöproblem som är aktuella längs den fastställda väglinjen. Den andra frågan handlar om en metodik för beslutsfattande, s.k. positionsanalys, som Kaj Nilsson vill tillämpa på det aktuella vägföretaget. En sådan analys av det aktuella vägföretaget har utförts som ett projektarbete av studerande vid Högskolan i Kristianstad. Denna positionsanalys har i korthet inneburit att en kartläggning gjorts av olika intressegrupper som kan påverkas av olika vägförslag och intressegruppernas målinriktning. Därefter har olika vägalternativ rangordnats med avseende på intressenternas målinriktning och de effekter som alternativen orsakar. I idén med positionsanalys ingår att olika effekter inte kan kvittas mot varandra, varför någon slutsats av de olika rangordningarna inte har dragits. Metoden skulle kunna sägas vara ett sätt att medvetandegöra beslutsfattare om olika intressens syn på effekter m.m. av olika vägalternativ. De åtgärder Kaj Nilsson efterfrågar har således redan verkställts.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tycker att det är positivt att statsrådet tar till sig dessa båda saker, konsekvensbeskrivningen och positionsanalysen. Det står i svaret att kraven på båda dessa saker är tillgodosedda. Det får man kanske betvivla litet. Jag vill först ta upp frågan om konskevensbeskrivningen enligt naturresurslagen. Ärendet har blivit ett regeringsärende. Det tyder på att det inte är så som statsrådet avslutar sitt svar med, nämligen: ''De åtgärder Kaj Nilsson efterfrågar har således redan verkställts.'' Då hade ärendet knappast överklagats och blivit en regeringsfråga. Det finns nu ett alternativ som liknar det fastmarksalternativ som vägverket företräder. En stor opinion står bakom det förslaget, och därmed bevisas att man inte är nöjd med konsekvensbeskrivningen. På flera punkter har konsekvensanalysen inte uppfyllts. Ytterst är det väl fråga om huruvida det skall bli Harry Martinsons naturscener som skall råda i trakterna på gränsen till Blekinge eller om det skall bli scener efter de krafter som företräder motorvägar med medföljande buller, avgaser osv. Det sex är punkter som jag skulle ta upp där alltså konsekvensbeskrivningen inte är tillräcklig. Positionsanalys är någonting nytt som kommit in i nationalekonomin och som jag tycker är mycket bra och kan tillämpas på just vägbyggen. Tyvärr har jag inte tid att utveckla det tillräckligt just nu men hoppas att få återkomma.
Herr talman! Om livet vore så harmoniskt och enkelt som Kaj Nilsson framställer det, där man med utförliga utredningar kan uppnå frid mellan motstridiga intressen, då skulle det vara ganska enkelt att hantera frågor som infrastrukturutbyggnad osv. Tyvärr är det inte så. Hur många utredningar man än gör finns det alltid någon, då det är motstridiga intressen -- det har jag lärt mig -- som anser att man borde göra en till eller anser att de gjorda utredningarna inte är tillräckligt bra. Så är det väl också i det här fallet. Därför är ärendet nu överklagat till regeringen, och regeringen kommer att handlägga ärendet så skyndsamt som möjligt. Såvitt jag förstår är nu alla papper på bordet, och det gäller nu att fatta ett beslut där man avväger de olika intressen som är företrädda i det här ärendet.
Herr talman! Nej, livet är inte så idylliskt som man kanske kan tro. Men om man hela tiden tillämpar sådana mått som t.ex. ''cost-benefit''-analysen har varit, att man mäter allting i pengar, som ju har varit och fortfarande i övervägande grad är vägverkets melodi, då är det inte så konstigt att vi inte kan komma fram till lösningar som ger uttryck för att människor värderar helt andra saker -- i natur och miljö -- som det inte kan sättas pris på. Positionsanalysen är ett sätt att försöka ta in dessa faktorer, fastän det går litet långsamt. Ändå kan jag tacksamt notera att det går framåt. Om man nu inte kan komma fram till en slutstation där man är överens, är det väl tecken på att det är någonting som inte är så bra i själva sättet att hantera dessa frågor, oavsett hur vi ser på verkligheten. Det tror jag nog att statsrådet kan medge.
Herr talman! Sigge Godin har frågat mig vad regeringen avser att göra för att upprätthålla postservicen i glesbygdskommunerna. postkontor. Antalet kontor har de senaste åren varit i stort sett oförändrat, samtidigt som antalet ärenden och transaktioner på postkontoren minskat markant. Under den senaste sjuårsperioden har således antalet inbetalningskort minskat med drygt 30 %. Även antalet banktransaktioner har minskat. Orsaker till denna utveckling är främst de alltmer ökade gireringarna och kontantlösa betalningsformerna i vårt samhälle. Denna utveckling väntas fortsätta i minst oförminskad fart under 90-talet. Om postverket skall kunna leva upp till det satta lönsamhetsmålet i framtiden måste därför en översyn göras av det mycket kostnadsintensiva postkontorsnätet. Samtidigt skall dock postverket enligt ägarens krav även svara för en rikstäckande postservice. För att klara dessa båda verksamhetsmål har postverket sedan en tid drivit ett projekt som skall lämna ett förslag för utformning av 90-talets servicenät. I detta arbete har bl.a. ett antal alternativa servicemodeller tagits fram. Det är i detta sammanhang som bl.a. vissa postkontor i Kramfors kommun betecknats som nedläggningshotade. I den rapport som det pågående projektet skall avge hösten 1991 kommer förslag till övergripande riktlinjer att lämnas. Dessa riktlinjer kommer sannolikt att innebära att postservicen runt om i landet kan komma att bedrivas i förändrade former, vilket dock inte behöver innebära försämrade former. Det finns ett antal alternativa serviceformer -- vid sidan av lantbrevbäringen -- som projektet kommer att pröva och där ledstjärnan är att servicen skall bibehållas på minst nuvarande nivå.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag har sagt att posten planerar och genomför väldigt genomgripande nedläggningar av postkontor i hela landet. I Kramfors blir det bara fyra kontor kvar i denna stora glesbygdskommun. Då får man flera mil till sitt postkontor. Rimmar detta verkligen med regeringens uttryck i den regionalpolitiska proposition som riksdagen antog förra året? Jag citerar: ''Postverket har genom sitt vitt förgrenade kontorsnät och sitt breda serviceutbud en unik möjlighet att bidra till en god service även på de små och relativt avlägsna orterna.'' Hur skall man klara denna service i glesbygden och på landsbygden? Ja, lantbrevbäring är ju en lösning, i varje fall för pensionärerna som är hemma. Men det är ingen lösning för alla de människor som förvärvsarbetar. Hur långt anser statsrådet att de skall ha till sitt postkontor? Vidare talas det om att man kan låta lanthandlare ta över denna service. Men det går i varje fall inte i Kramfors. Då frågar man: Beror det på njugghet från postens sida? Betalar inte posten för tjänsterna? Hur anser statsrådet att servicen skall upprätthållas enligt riksdagsbeslutet? Vilka modeller tycker regeringen att man skall ha för att kunna ge denna service? Många människor är väldigt oroade inför utvecklingen.
Herr talman! Sigge Godin uttrycker sig litet ledande och förledande. Han säger att ''posten planerar och genomför''. Jag hänvisar till ett projekt som pågår och där man söker nya verksamhetsformer. Det betyder inte att man genomför stora förändringar. Tvärtom betonar jag i mitt svar att antalet postkontor under de senaste åren i stort sett har varit oförändrat. Man har under årens lopp haft en utomordentligt stor uthållighet ute i det vitt förgrenade postkontorsnätet. Posten genomgår en strukturförändring på grund av samhällsförändringen och den ökade konkurrensen från olika håll, vilket jag påpekar i mitt svar. Jag kan lägga till ytterligare fenomen. Nu pågår en diskussion om en konkurrens om brevbäringen här i Stockholm. Ett företag vill konkurrera på den mest lönsamma delen av postverkets nät. I detta perspektiv måste posten naturligtvis se om sitt hus. Vi vill från regeringens sida medverka till en analys av postens verksamhetsformer, vilket jag påpekar i tilläggspropositionen. Till detta hör att söka samverkan med andra serviceorgan inom samhället. Den utveckling av banksamarbetet som posten har etablerat är en sådan metod för att bli ännu mer uthållig i sin service på ett vitt förgrenat nät.
Herr talman! Det är inte så som statsrådet säger att jag uttrycker mig ''litet ledande och förledande'', utan det är snarare så att jag talar om verkligheten. Posten planerar jättestora indragningar av postkontor, samtidigt som man redan har lagt ned postkontor. Låt mig ta ett exempel. Noraström i Kramfors kommun lades ned den 1 april. Det sker alltså redan i dag nedläggningar. Statsrådet talar om samverkan. Med vilka och på vilket sätt tycker regeringen att det skall ske för att genomföra det som riksdagen faktiskt har beslutat? Låt mig visa på Föreningsbanken i Noraström. Den ställde upp på att ta över postservicen, men bankinspektionen sade nej: såsom bank får man inte bedriva postverksamhet. Är regeringen beredd att ändra på detta så att man kan klara den värsta glesbygden genom samverkan även med banker?
Herr talman! Posten är väldigt framgångrik när det gäller att hitta former för samverkan. Det avtal som man nu har ingått med banker om samverkan är ett sådant exempel. Jag vet att man har funnit former härför som också kan accepteras av bankinspektionen. När Sigge Godin talar om nedläggningar av postkontor, vill jag upprepa att det har varit en mycket försiktig utveckling under de senaste åren. Men där en nedläggning har skett, har man i allmänhet ersatt postkontoret med en annan postservice, i många fall lantbrevbäring, som jag av egen erfarenhet vet är en mycket uppskattad serviceform. I praktiskt taget samtliga fall bedöms den vara bättre i extrema glesbygder än det tidigare postkontoret.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja ha något exempel på att banker får bedriva postservice. Statrådet avser väl snarare den samverkan som nu sker på banksidan men inte när det gäller brev och pakethantering. Jag har en känsla av att det är detta som bankinspektionen har sagt att bankerna inte får sköta. Är regeringen av en annan uppfattning, hoppas jag att vi snarast möjligt får ett förslag om hur man skall kunna klara denna service även i den rena glesbygden. Statsrådet talar om att lantbrevbäringen är bra. Ja, den är alldeles utmärkt. Det är en jättefin service, som jag själv har haft erfarenheter av i många år. Men vad händer med de människor som förvärvsarbetar och som får flera mil till postkontoret? Hur hinner de efter jobbet åka till posten? Det räcker inte med att lantbrevbäraren kommer någon gång på dagen eller på natten.

Herr talman! Sigrid Bolkéus har frågat mig om försöket med postutdelning på tidig morgon inte är en fråga som skall avgöras av riksdag och regering. Frågan har föranletts av att postverket förbereder på försök att samdistribuera tidningar och brev på morgonen. Postverket skall genom ett rikstäckande nät förmedla post, pengar, paket, tidningar och banktjänster m.m. så att alla kan nå alla. Lantbrevbäring är den serviceform genom vilken detta servicemål tillgodoses för den åttondedel av Genom bl.a. den tekniska utvecklingen med exempelvis telefax och automatiska betalningsöverföringar minskar transaktionsvolymerna kontinuerligt för postverkets landsbygdsservice. För att kostnaderna för denna service skall kunna hållas på en rimlig nivå pågår ständigt utvecklingsarbeten och försöksverksamheter med syfte att rationalisera arbetet. Kostnadseffektivitet är en nödvändighet för att kunna bibehålla lantbrevbärarservicen. Ett exempel på detta är försöksverksamheten med att samdistribuera post och tidningar i en och samma körtur. Samdistributionen av post och tidningar i en morgontidig körtur är en försöksverksamhet som berör cirka tiotalet lantbrevbärarlinjer av totalt ca I den utvärdering som därefter vidtar kommer alla av försöket berörda parter att få tillfälle att yttra sig. Erfarenheterna av försöksverksamheten blir avgörande för om en utvidgning av verksamheterna bör göras. Först i detta andra skede anser jag det vara en fråga som skall avgöras av riksdag och regering. Jag anser att postverket måste ges möjlighet att pröva nya servicelösningar som anpassas efter kundernas efterfrågan.

Herr talman! Jag kan inte ge ett exakt svar på den senaste mycket konkreta frågan. Jag vet att det sticker litet grann i ögonen att posten gjorde en betydande vinst under fjolåret. Det berodde på en del från postens synpunkt lyckliga omständigheter men från samhällets synpunkt olyckliga omständigheter, nämligen högt ränteläge och bankstrejk. Detta gav posten väsentligt ökade tillfälliga intäkter. Posten måste, som jag sade i ett tidigare svar, se om sitt hus i den konkurrenssituation som posten befinner sig i. Jag har upplevt att posten har en hög ambition när det gäller att tillgodose servicekravet. Men två av människornas servicebehov kolliderar med varandra: dels att få en tidig morgontidning, dels att få den vanliga brevbäringen på rätt tid. Nu söker posten genom den tidiga morgonturen på några lantbrevbärarlinjer pröva en annan variant kompletterad med en servicetur på sen eftermiddag. För vissa konsumenter kan detta vara bättre än dagens lantbrevbäringstider mitt på dagen. Jag tycker att man ändå med en viss frimodighet skall se på postens försök att hitta nya former. Sedan får man väl utvärdera det hela och inte ta för givet att nyordningen, oavsett hur försöket går, skall genomdrivas i stor skala.

Herr talman! Jag inser de problem som Sigrid Bolkéus redovisar. Men det gäller en begränsad försökstid. Det är bara genom att pröva denna modell liksom vissa andra modeller som posten är öppen för att pröva som man verkligen kan bedöma alla de effekter som vi tror oss kunna förutse och befara. Jag tycker att vi bör se positivt -- och det håller nog Sigrid Bolkéus med om -- på detta begränsade försök och sedan vara kritiska i vår granskning av det. Man får inte släppa fram modellen i stor skala, om den inte visar sig ha de positiva effekter som man eftersträvar.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig om vilka uppgifter minoritets och invandrarenheten inom nya skolverket skall ansvara för. Situationen beträffande organisationen av skolverket är denna. Regeringen beslut den 14 februari 1991 att skolverket skall bestå av en central del och en fältorganisation uppdelad i åtta regioner. Inom den centrala delen skall det finnas tre avdelningar, en för utvärdering, en för skolutveckling och en för basinformation. Avsikten är att skolverkets fasta organisation skall vara relativt liten och att uppgifterna i ökad utsträckning skall fullgöras med hjälp av tidsbegränsade förordnanden. En sådan organisation skall lättare kunna tillföra verket ny kompetens med aktuella erfarenheter från utbildningsväsendet. Skolverksutredningen har till uppgift att utforma organisationen efter de riktlinjer som riksdagen och regeringen angett. Något krav på att en särskild enhet för minoritets och invandrarundervisning skall finnas inom skolverket finns inte. De uppgifter som denna enhet i dag fullgör kan därför komma att utföras inom olika delar av den nya organisationen och med anlitande också av projektanställd personal. Jag utgår från att utredningen skapar rationella och effektiva lösningar i organisationsfrågorna, där erfarenheter och kompetens från nuvarande organisation kan tas till vara.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det gör mig förskräckt. Det är att ta de arbetsuppgifter som minoritets och invandrarenheten på SIL i dag har med en klackspark. De har en målgrupp med 120 000 barn i grund och gymnasieskolan som har rätt till hemspråksundervisning, de har 80 000 barn som behöver stöd i svenska som andra språk och i målgruppen finns även 75 000 personer som läser inom vuxenutbildningen. De förtecknar läromedel på de 80 olika språk som det i dag finns ungdomar i Sverige som är berättigade till hemspråksundervisning i, de importerar alltså läromedel i den mån det finns sådana som går att använda. Ofta går de inte att använda. Det är t.ex. inte speciellt aktuellt eller intressant att försöka finna kurdiska läromedel i Turkiet eller Irak. Då får man utveckla läromedel på kurdiska själv. Man informerar, ger råd och producerar. Man har dessutom ett stort lexikonprojekt. Där har man nu gett ut elva lexikon, om jag inte minns fel, och sex är under arbete. Det gäller sådana språk som tigrenska och armeniska osv. Allt detta gör denna organisation med åtta tjänster. De har även haft några få projektanställda. Detta kräver en oerhörd kulturkunskap i vid mening, ett kunnande i språk och ett kontaktnät utöver världen. Jag är oroad över att man så lättsinnigt river sönder detta som så mödosamt har byggts upp inom MINV-enheten. Det är lätt att riva ned, men oerhört svårt att bygga upp igen den dag man inser att man behöver det. Min fråga till herr Persson är: Vilka uppgifter av alla dessa, dvs. förteckna, importera, informera, råda och producera är det som man inte skall göra? Det går nämligen inte att fortsätta med allt detta med tre personer. Något måste strykas. Det går inte att göra allt detta med projektanställd personal spridd över landet.
Herr talman! Jag vill bara understryka att det faktiskt är så att vi har en skolverksutredning som arbetar med de här frågorna. Det är inte jag som skall göra dessa avvägningar, även om det kanske vore frestande att förfara på det sättet. Det är naturligtvis viktiga frågor som det pekas på, men vi får hålla på den ordning som gäller, och utredningen arbetar. Den består i sin tur av på området mycket väl insatta personer. De kan naturligtvis värdera och bedöma de saker som Margitta Edgren pekar på. Jag har fullt förtroende för den grupp människor som arbetar med frågan och avser helt naturligt inte att ingripa i deras arbete. Jag har dock under hand inhämtat att en områdesansvarig för utveckling av minoritets och invandrarundervisningen kommer att finnas. Det kommer att finnas fyra projektledartjänster som kräver god kunskap inom minoritets och invandrarundervisningen. Det kommer även att finnas en områdesansvarig för läromedelsutvecklingen på det här området. Det är viktigt att dessa frågor inte isoleras från andra utvecklingsfrågor inom skolväsendet. Margitta Edgren pekade på att detta var en verksamhet av betydande omfattning. Det är klart att dessa barn, ungdomar och vuxna är ju också föremål för skolans aktiviteter i andra sammanhang. Det är den typen av integrering som verkets utredning nu försöker att åstadkomma. Jag tror att de skall få arbeta med detta utan att jag, från riksdagens talarstol, pekar på exakt hur de skall lösa frågan.

Herr talman! Det är bra om Margitta Edgren gör den bedömningen att vårt samtal här leder fram till att dessa frågor uppmärksammas. Det har jag ingenting emot. Det är viktiga frågor. Det är samtidigt så att den organisation som regeringen har lagt fast för det nya skolverket inrymmer tre avdelningar. Utöver utvecklingsavdelningen finns det även en utvärderingsavdelning och en informationsavdelning. Båda dessa avdelningar är självfallet också viktiga för att den här gruppen barn och ungdomar där skall kunna återfinna sin koppling. Det är möjligt att det finns andra organisatoriska lösningar än att föra över gruppen samlad till det nya skolverket.

Herr talman! De sista orden kan jag till 100 % instämma i.

Herr talman! Lola Björkquist har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att den skattemässiga behandlingen av besök i statligt förvaltade kulturminnen, som i sig är museala, jämställs med besök på statliga museer. Frågan har ställts mot bakgrund av ett ställningstagande som gjorts av en skattemyndighet i ett enskilt ärende. Vad gäller tillämpningen av lagen om mervärdeskatt och skattemyndighetens ställningstagande i enskilda fall ankommer det som bekant inte på regeringen att göra några bedömningar. Den som är missnöjd med ett sådant beslut får överklaga det för prövning hos vederbörande besvärsmyndighet. Det undantag från skatteplikt som Lola Björkquists fråga avser gäller museiverksamhet i form av utställning för allmänheten och tillhandahållande av föremål för utställning. Att utvidga undantaget till att också omfatta visningar av byggnader och andra miljöer av kulturminneskaraktär skulle enligt min mening föra för långt. En sådan ordning skulle medföra betydande gränsdragningsproblem gentemot annan skattepliktig visnings och guideverksamhet.
Herr talman! Jag hade faktiskt hoppats att statsrådet inte skulle läsa upp den sista delen av svaret eftersom det här inte är fråga om vilka byggnader som helst. Jag lade märke till att statsrådet inte citerade vilka byggnader jag avsåg. Det var Vadstena slott, Klosterkyrkan och Bjälboättens palats som jag hade som exempel. Jag är mycket förvånad över att dessa byggnader inte är att betrakta på samma sätt som de övriga statliga och kommunala museum som vi har. När vi behandlade frågan i kulturutskottet när beslutet om skattereformen togs hade ju regeringen redan i propositionen föreslagit att museiverksamhet skulle undantas från skatteplikt. Då är naturligtvis frågan vad man anser vara museiverksamhet. Jag är övertygad om att ingen enda av oss i kulturutskottet kunde drömma om att inte Vadstena slott skulle betraktas som museum. Där finns ju flera salar uppmöblerade, och man har utställningsverksamhet varje sommar -- ett par stycken, precis som man har på Kalmar och Gripsholms slott. Jag trodde faktiskt att det var en tidningsanka när jag läste detta om att Vadstena slott inte betraktades som museum. Jag måste återigen ställa frågan till statsrådet om inte statsrådet håller med mig om att detta inte är vilka enkla kulturbyggnader som helst. Vadstena slott är från 1500-talet och byggnadsminnesförklarades 1935. Är inte statsrådet beredd att vidta åtgärder så att länsskattemyndigheten klarare förstår riksdagens intentioner i det här fallet?
Herr talman! Den reform som har beslutats och genomförts på skatteområdet är ju en reform som två partier står bakom, nämligen folkpartiet och socialdemokraterna, dvs. Lola Björkquists parti och mitt parti. Hur sedan de lagregler som gäller tolkas är -- och jag hänvisar på nytt till det svar jag redan har lämnat -- inte regeringens sak att bedöma. Det ankommer på de olika myndigheterna. I det här fallet är det länsskattemyndigheten i ett län, Östergötlands län, som har fattat ett beslut. Jag tänker inte betygsätta det beslutet. Jag konstaterar bara att de har efter bästa förmåga tolkat gällande skattelagar. Är man missnöjd med det beslutet skall man vända sig till nästa instans. I det här fallet är det länsrätten. Det återstår i så fall att se om de har en annan tolkning av lagen. Jag är övertygad om att Vadstena slott och de övriga byggnader som nämns har stort musealt värde, och det är inte något unikt för Vadstenaområdet. Liknande minnesbyggnader har vi runt om i landet. Problemet när man gör undantag från den generella mervärdeskatteplikten -- det har vi gjort och varit överens om att göra i vissa fall -- blir att det uppkommer gränsdragningsproblem. Detta kan nog ses som ett gränsdragningsfall. Man kan alltid yrka på att gränsen skall flyttas en smula för att skattefriheten skall omfatta ytterligare några områden. Då löser man i bästa fall det enskilda problemet, men det uppkommer med stor sannolikhet nya problem. Gränsdragningsproblem får vi alltid så fort vi gör avsteg från den generella skatteplikten.
Herr talman! När vi behandlade detta i kulturutskottet var det ingen diskussion om t.ex. Vadstena slott. Det var självklart att det och de övriga byggnaderna jag har tagit upp skulle ingå som museiverksamhet. Riksdagen ökade däremot på med ytterligare verksamheter som man ville ha skattebefrielse för, t.ex. konserter och cirkusföreställningar. Jag menar inte att man skall göra något undantag här, utan det är frågan om tolkningen av riksdagens intentioner. Har man tolkat detta utan, jag vågar nästan säga, att använda sunt förnuft, måste man göra om tolkningen. Det var detta jag hade hoppats att statsrådet skulle hjälpa till med genom att ge riksskatteverket i uppgift att göra nya anvisningar så att man kan tolka det på samma sätt i Östergötland som man gör när det gäller Kalmar slott och Gripsholms slott.

Herr talman! Det här är ett viktigt betänkande som tar upp väsentliga åtgärder för att komma till rätta med en del av de ungdomsproblem som vi har i vårt samhälle. Det är flera bra förslag som tas upp i betänkandet, och det är bra att behandlingen av frågorna snabbas upp. I anledning av den här propositionen har det även väckts en lång rad motioner där det också finns många viktiga synpunkter och förslag. Vi vill i dessa motioner gå ännu snabbare och mer konsekvent fram än vad regeringen föreslår. Vid förra årets debatt om ungdomsvåldet citerade jag ur kvällspressen. Där stod det att egentligen gick det snett när de gamla satkärringarna i kvarteret försvann. De stod där på andra våningen och skrek: Sluta upp nu ungar, annars skall ni få med mig att göra. Detta uppfattades kanske i många fall negativt, men i egentligen var det positivt. För dessa tanter brydde sig om, och det är någonting som långt ifrån alla gör i dag. De var tydliga och stod för vad de sade, och de råkade heller aldrig ut för att bli nedslagna. Tyvärr har likgiltigheten brett ut sig på ett allvarligt sätt i dag. Vi har nog med oss själva och bryr oss litet om andra. Därför skulle vi egentligen behöva få tillbaka de gamla ''satkärringarna''. Men vi skulle också behöva få tillbaka tanten med saften och bullarna. Vi behöver alltså både en fast hand och ett varmt hjärta. Vi behöver fasta spelregler i vårt samhälle där vi gör helt klart vad som gäller. Under lång tid har vi gradvis tvingats acceptera en högre toleransnivå när det gäller brottsligheten. Ungdomar som kommit på sned här i livet har alltför lätt fått åtalseftergift. Det hade kanske räckt med ett samtal på socialbyrån för att utreda det hela. Detta har gjort att det har inte kommit en klar markering från samhällets sida. Det måste dras upp klara rågångar, och det måste ske en reaktion från samhällets sida när brott har begåtts. Det måste ske en snabb reaktion när någon har begått brott. Detta är inte minst viktigt när det gäller ungdomar. Om sanktionerna uteblir så förloras också respekten för de lagar vi har i vårt rättssamhälle. Det här betänkandet tar således upp en rad viktiga förslag på åtgärder. Det hade dock funnits ytterligare åtgärder som borde ha genomförts och som borde ha varit med i betänkandet. Därför finns det en rad reservationer som bl.a. centern står bakom. Jag skall kommentera några av den. I reservation 3 betonas familjens brottsförebyggande betydelse. Familjen är den grundläggande byggstenen i vårt samhälle. Familjen är också av största betydelse för att förhindra unga från att begå brott. Föräldrarna bär huvudansvaret för att barn och ungdomar lär sig känna respekt för andra människors liv och egendom. Att ge barnen en uppfostran så att de lär sig att ta ansvar för sig själva och sina medmänniskor, är bästa sättet att förebygga brott. Vi bör därför stärka familjernas ställning så att de själva får större möjlighet att bestämma över sina villkor. Det gäller t.ex. möjligheten att välja om en eller båda föräldrarna skall förvärvsarbeta. Här anser vi att ett inrättande av vårdnadsbidrag klart skulle underlätta detta val. Även möjligheten att välja skola och boendeform och skattesystemets utformning är av betydelse. Därför vill vi ha förändringar i det rådande systemet så att familjens valfrihet ökar. Föräldrarna måste i mycket högre grad än vad som i dag är fallet betraktas som en resurs i det brottsförebyggande arbetet. Kraftfulla insatser måste därför göras i dessa avseenden. Det är viktigt att barn får en trygg uppväxttid. Detta är kanske det viktigaste för att barn skall avhålla sig från att begå brott i framtiden. Jag tror att det är viktigt att vi visar var gränserna går. Just när det gäller alkoholens betydelse för våldsbrottslighet bland ungdomar har ju detta även berörts av våldskommissionens betänkande. Kommissionen har bl.a. föreslagit att berusade personer som uppträder störande skall bötfällas. Jag tycker därför att, som vi föreslagit i vår reservation, polisen skall ges ökade möjligheter att omhänderta berusade personer. Det hade också varit önskvärt att kunna ge polisen bättre möjligheter att kunna utreda varifrån ungdomar under 20 år fått fatt i alkohol. I reservation 7 tycker vi att det vore värdefullt att kunna föra statistik över brott som begås av unga. Vi har ju tidigare i denna kammare betonat vikten av att ha tillgång till tillförlitlig information om brott som begåtts av unga under 15 år. Det är också kriminalpolitiskt mycket väsentligt att ha tillgång till dessa uppgifter om man skall företa förebyggande insatser. Därför anser vi att ungdomsbrottskommittén bör behandla denna fråga med förtur. Jag vill även något beröra reservation 10 som behandlar föräldras närvaro vid domstolsförhandling. Vi anser från reservanternas sida att det är viktigt att föräldrar är närvarande när unga lagöverträdare ställs inför domstol. Det är inte endast för att ge den unge stöd som föräldrarna är med, utan också för att informera sig om den påföljd som den unge får. Vi anser därför att föräldrar eller andra vårdnadshavare skall åläggas närvaroplikt vid huvudförhandling mot deras barn. Skyldigheten härvidlag skulle bli densamma som t.ex. vid inställelse för vittnen. Är det så att barnet skulle ta skada kan man givetvis göra undantag från denna regel. I övrigt är det viktigt att föräldrarna underrättas när deras barn har begått brott så att de vet vad som händer. Jag vet att polisen i många fall informerar och underrättar föräldrar. Men det är inte alla gånger som det sker. Det borde vara något som gäller hela tiden. Reservation 11 tar upp behovet av ungdomsrotlar hos polisen. Som flera talare tidigare har sagt är det viktigt att det sker en snabb reaktion när brott har begåtts. Därför anser vi det vara viktigt att man gör sådana organisatoriska lösningar som ungdomsrotlar hos polis och åklagare. På så vis kan man få en effektivare handläggning av ärenden som berör unga, samtidigt som de poliser och åklagare som arbetar med dessa frågor har ett särskilt intresse för ungdomar. Att det är viktigt med skyndsamhet har jag tidigare framfört. Vi vill därför införa en tidsgräns när förundersökningen skall vara avklarad. Vi vill också att ungdomsbrottskommittén skall behandla denna fråga med förtur. I reservation 13 tar vi upp frågan om jourdomstolar. Det är också där viktigt med en snabb handläggning. Det är viktigt att det så snart som möjligt sker en snabb lagföring av unga som begått brott. Vi tror därför att det vore riktigt att på försök införa jourdomstolar för unga. På så sätt skulle själva domstolsförfarandet påskyndas och den unge skulle få en mycket snabb reaktion på sin brottslighet. Det finns också här en klar möjlighet att utveckla jourdomstolar ur den organisation som nu finns, t.ex. när det gäller att handlägga häktningsärenden. Där borde regeringen snarast kunna lägga fram ett förslag inför riksdagen. I reservationerna 15 och 16 berörs skadelindrande arbete och konfrontation. Vi har ju i dag bestämmelser för skadelindrande arbete, men tyvärr så fungerar dessa i praktiken inte speciellt bra. Enligt BRÅs utvärdering framgår att dessa bestämmelser bara till vissa delar slagit igenom. Det behövs därför åtgärder för att få en effektivisering av reglerna. Det bör införas en reglering eller en rutin som följer upp detta. Det är också en fråga som ungdomsbrottskommittén bör se på. För att visa unga som begått brott vilka konsekvenser deras brottslighet får för den drabbade, anser vi att konfrontation är en bra åtgärd. Det gäller då inte bara ekonomiska konsekvenser, utan även den otrygghet som den drabbade känner. Med hjälp av en konfrontation mellan den unge och den drabbade kan man skapa en medvetenhet om och förståelse för vad brottsligheten innebär för den som drabbas. En sådan åtgärd kan få en klart brottsavhållande effekt på många unga lagöverträdare. Konfrontationen kan också i förekommande fall följas av någon form av gottgörelse där den unge gör rätt för sig. Konfrontationen skall självfallet endast få äga rum om brottsoffret så önskar. Vi anser därför att försöksverksamheten med konfrontation snarast bör utökas i en sådan omfattning att BRÅ kan utvärdera verksamheten. Slutligen, herr talman, vill jag understryka att det är viktigt att vi i likhet med vad våldskommissionen föreslagit kan inrätta en ordning med särskilda ungdomshem. Jag står självfallet bakom alla de reservationer som centern finns med i i detta betänkande, men jag nöjer mig dock med att yrka bifall till reservationerna 3 och 13.

Herr talman! Jag måste börja mitt anförande med att säga att moderaternas talesman i dag, Jerry Martinger, har varit väldigt tydlig. Det är hårda bud, sade Moses. Brott och vård hör inte ihop. Sällan har jag offentligt så naket och öppet hört vedergällningen predikas. Med unga människor som är under utveckling kan Jerry Martinger trots allt visa begränsat medlidande. Visst, herr talman, är det risk för att motsättningar och klyftor i samhället växer med en sådan brutal politik. I miljöpartiet tror vi i stället på mer förebyggande verksamhet. Det behövs ökade insatser av de sociala myndigheterna. De måste få möjlighet att ingripa tidigt, när de första tecknen på allvarliga problem dyker upp. Vi är eniga, tror jag, alla här i debatten i dag om att ingripandena ofta kommer för sent, att den unge redan har hunnit fastna i ett mönster som hon eller han måste få hjälp att bryta. Ofta visar sig de här tecknen väldigt väldigt tidigt. Efteråt -- det har också påpekats i debatten -- kan man bakåt spåra att man egentligen länge har vetat om att här är allvarliga problem, utan att man har ingripit. Men det är alltså sociala insatser och inte ren vedergällning som skall sättas in. Däremot är det säkert mycket värdefullt att unga brottslingar får hjälpa till att mildra verkningarna av sitt brott, att de får vara med och rätta till vad som har blivit fel genom brottet, att de får hjälpa dem som har drabbats av brottet. Därmed hjälper de också sig själva till en bättre insikt om att de har handlat fel, att det som skett inte bör upprepas. Därför tror vi på konfrontation och medling, som har prövats och nu är under utredning. Det är viktigt att man i Sverige också prövar förfarandet med kontrakt så tidigt som möjligt. Det finns ju positiva danska erfarenheter. Det är viktigt att utredningarna inte tar alltför lång tid så att praktiska verksamheterna fördröjs. Jag tror att vi över huvud taget har mycket att lära av våra grannländer. Danskarna är mycket snabbare på att pröva saker. Här i Sverige har man alltför stor benägenhet att utreda för länge, innan man vågar pröva en sak. Herr talman! Jag ställer mig bakom reservation 4, där man vill ha en utredning om förebyggande verksamhet. I miljöpartiet anser vi att ungdomar under 18 år inte skall få dömas till fängelse och att det skall krävas synnerliga skäl för att döma ungdomar mellan 18 och 21 år till fängelse. För ungdomar blir fängelset ofta en skola för fortsatt brottslighet. Att sätta så unga människor i fängelse kan alltså snarare öka risken för fortsatt brottslighet än minska den. Samhället har inte råd att låta unga människor förstöra sina liv och möjligheter samt hota andra människors frid, säkerhet och egendom på det sättet. Jag ställer mig bakom reservationerna 19 och 20 i betänkandet men vill av voteringstekniska skäl inte yrka bifall till dem.

Herr talman! Jag vill hoppas att många människor hade hört den här debatten och hoppas att många får tillfälle att läsa protokollet. Om man då läser innantill tror jag det framgår klart vad Jerry Martinger syftar till. Men vi är helt ense om att det på alla sätt gäller att förebrygga brott och att få unga människor att avhålla sig från brottslighet. Men att det skall ske på det sätt och med de metoder som Jerry Martinger har gett en rad exempel på anser inte miljöpartiet de gröna.
Herr talman! Jag förstår att Krister Skånberg i egenskap av miljöpartiets talesman i den här frågan kan ha ett visst behov av att ta avstånd från vad han ser som omänskliga metoder i kriminalpolitiken, med hänsyn till vad vissa företrädare för miljöpartiet har föreslagit på det här området. I övrigt kan jag säga att jag är helt överens med Krister Skånberg i det avseendet att jag också hoppas att många människor får tillfälle att läsa protokollet från den här debatten.

Herr talman! Jerry Martinger sade att lagens syfte är att avskräcka från brott, men han sade också att denna avskräckning skall vara verkligt obehaglig och att barn och ungdomar som begår brott skall svara för sina handlingar fullt ut. Men alla tillgängliga undersökningar om barn och ungdomar som begår brott visar oftast att de blivit svikna under hela sin uppväxttid. De har blivit vanvårdade, misshandlade samt även råkat ut för sexuella övergrepp. Jag tycker inte att det kan vara rätt att ytterligare använda den medicin som Jerry Martinger och moderaterna har rekommenderat.
Herr talman! Antingen hör inte Berith Eriksson vad jag säger eller också vill hon inte höra. Jag har bl.a. sagt att behandlingen av unga människor som har begått brott skall förenas med ett vårdmoment. Ungdomar befinner sig ju i utveckling och måste därför behandlas med särskild varsamhet. Naturligtvis backar jag inte från den framförda synpunkten att lagen måste syfta till att försöka avhålla även barn och ungdomar från att begå brott. Annars kommer det som vi varnar för att inträffa, nämligen att dagens ungdomsbrottslingar blir morgondagens vanebrottslingar. Jag frågar än en gång om inte Berith Eriksson anser att lagen skall syfta till att avhålla människor från att begå brott. Om hon inte anser det, då accepterar hon ju den tragiska utveckling som vi i så fall får. Om vi inte sätter stopp i tid kommer ungdomsbrottslingarna att fortsätta på sin bana mot allt grövre brott.

Herr talman! Det är viktigt att poängtera att lagen skall syfta till att avhålla människor från att begå brott. Det är också viktigt med klara rågångar mellan vad som är rätt och fel. I de fall lagen inte är klart utformad i det avseendet skall vi ändra på den. Det är bra att ungdomsbrottskommittén arbetar med dessa frågor, men det är ett långsiktigt arbete som tar tid. Vi reservanter har föreslagit en hel rad åtgärder som kan vidtas utan att man behöver vänta på kommitténs betänkande. Flera av oss har i dag pekat på åtgärder som kan vidtas för att se till att unga människor avhåller sig från att begå brott. Det gäller att tala om för barn och ungdomar vad som är rätt resp. fel. Det är ett sätt att bry sig om dem. Just de åtgärder som vi föreslår, t.ex. ungdomskontrakt, medling, konfrontation, jourdomstolar och skadelindrande arbete, kan ge goda effekter. Man visar helt enkelt ungdomar vad som är rätt resp. fel. Som vanligt vill dock socialdemokraterna alltid vänta med att genomföra bra förslag. De säger ofta att de skall återkomma i frågan. Jag är övertygad om att en sådan väntan gör att det dröjer ett eller ett par år innan något händer. Varför vänta på konkreta åtgärder som kan vidtas redan i dag? Herr talman! Jag yrkar bifall till föreliggande reservationer.

Herr talman! Jag är glad över att socialdemokraterna inte har samma syn som moderaterna på ungdomar. Det finns inget i dag som tyder på att ungdomar är mer brottsaktiva än tidigare. Snarare är det tvärtom. Forskningen visar att ungdomsbrottsligheten har minskat. De som arbetar med ungdomar i olika projekt påstår att ungdomarna i dag inte är värre än tidigare i fråga om brottslighet. Jerry Martingers och moderata samlingspartiets ideologi går ut på att avskräcka människor från att begå brott. Vi socialdemokrater anser att de ungdomar som det har gått snett för och som har hamnat utanför samhället behöver både stöd och hjälp. Man behöver utveckla metoder, kanske okonventionella sådana, för att ge de unga en tro på samhället. Vi själva måste tro på våra ungdomar. Ericsson och Krister Skånberg. I reservationerna förs det fram olika förslag till åtgärder beträffande unga lagöverträdare. Eftersom vi har fått en parlamentarisk utredning som innefattar en helhetssyn och skall göra ett övergripande arbete när det gäller unga, tycker jag att vi bör vänta med att diskutera de enskilda förslagen. Lars Sundin, jag tar inte ställning till konfrontation i dag. Det får vi göra när utredningen har lagt fram sitt betänkande. Jag vill påpeka för Berith Eriksson att det i det föreliggande förslaget klart sägs ifrån att ungdomar skall vistas i förhörsrum och inte i arrester. Ungdomsbrottskommittèn kommer att ta upp frågorna om anhållande och häktning av unga människor.